Herr talman! Det är alldeles riktigt, och de signalerna fick vi från Pilotföreningen och från flygbolagen, som alltså gjorde totalt felaktiga bedömningar när det gällde luftfartens utveckling. Den dubblering av intagningen som nu har skett ger resultat först om fyra år. Eftersom cirka hälften av de antagna kommer att sorteras ut borde intagningen ha varit ännu mycket större. Det är alarmerande, eftersom alla nu tillgängliga prognoser dessutom tyder på en fortsatt stor ökning av luftfarten. Enligt de uppgifter vi nu har kommer bristen på flygledare att vara större 1988 än för närvarande, om inte extraordinära åtgärder vidtas. Det förslag som lämnades från trafikledningen 1984 byggde på att man skulle kunna snabba upp möjligheterna att få fram flygledare. Förutom att man skulle kunna öka intagningen till skolan föreslog man att utbildningen skulle delas upp så att en till cirka hälften utbildad flygledare kunde tjänstgöra i särskild funktion, t.ex. i radar-, torneller områdestjänst. Så sker i många andra länder. Sedan skulle påbyggnadsutbildningen kunna ske i en andra etapp. Det är ett tips.

Herr talman! Jag är besviken över att kommunikationsministern inte har velat lämna något svar men får väl ändå tacka för den redovisning som har gjorts. Det svaret borde man egentligen ha haft både som resenär och som personal. Vad som har skett är att personalen i Ö-vik är informerad om vad som är på gång. I det här ärendet har jag förvånats mest över den bristfälliga framförhållning som SJ har när det gäller att bestämma sig för om bandelar skall trafikeras eller inte. Men man kanske skall tolka det så, att kommunikationsministern tycker att SJ är på alerten när det gäller frågan, om persontrafiken skall läggas ned eller inte. I oktober 1985 fanns det här inga sådana planer. Nu föreslår man att bandelen skall läggas ned, i varje fall när det gäller persontrafiken. Örnsköldsviks kommun har en mycket betydande industri med stort behov av goda kommunikationer. Det är min bestämda uppfattning att en övergång till buss och därmed en försämring av servicen innebär att fler och fler resande, främst från företagen, går över till flyget och lämnar SJ.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att ägare och brukare av gaffeltruckar fortsättningsvis skall använda särskilda gaffelskydd utanför arbetsområde. Frågan om gafflarna på truckar utgör en säkerhetsrisk eller inte har behandlats i betänkandet Truckar i allmän trafik . I betänkandet konstateras bl.a. att gafflarna inte kan anses utgöra något större faromoment vid körning utan last i allmän trafik, men att å andra sidan gafflarna är de delar av trucken som är direkt eller indirekt orsak till flertalet av de personskador i form av klämoch krosskador som uppstår vid truckens normala användning för godshantering. Betänkandet har tidigare översänts till trafiksäkerhetsverket för övervägande i samband med verkets uppdrag att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas i fråga om motorredskap. Verket har härefter överlämnat en promemoria med förslag och riktlinjer för lagstiftningen om motorredskap. Förslagen gäller bl.a. ändrad definition av motorredskap, registreringsoch besiktningsplikt. Nämnda förslag till ändrad lagstiftning bereds nu inom departementet. Departementspromemoria i ärendet beräknas vara klar till hösten. När lagstiftningen rörande nämnda förslag fått sin lösning kommer frågan om gaffelskydd eller annan säkerhetsåtgärd att behandlas.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. Vi vill alla söka begränsa trafikolyckorna så långt som möjligt. I denna strävan är det naturligt att inte minst söka undvika olyckor som kan upplevas som onödiga, olyckor som skulle kunna undvikas eller vilkas effekter avsevärt skulle kunna begränsas med förhållandevis enkla motåtgärder. Till dessa olyckor hör bl.a. kollisioner mellan personbilar och arbetsfordon med spetsiga konstruktioner framtill. I den olycka jag refererat till i min fråga till kommunikationsministern var en gaffeltruck inblandad. Personskadorna blev allvarliga, bl.a. till följd av de spetsiga gafflarna. Det är möjligt att täcka gaffelspetsarna med särskilda skydd, som avsevärt minskar skadorna vid en kollision. Det finns olika typer, en enklare variant med kuddar för varje spets och en dyrare men effektivare, som består av en madrasserad balk som sammanbinder spetsarna. Det senare skyddet är lätt att montera. Dessa skydd finns ännu inte i den öppna handeln, men de går att beställa. Priserna varierar mellan 5 000 och 20 000 kr. Nu finns det 30 000-50 000 gaffeltruckar enbart i Sverige, och det borde finnas en marknad för serietillverkning, vilket skulle dra ned priset betydligt. I Sverige saknas generella regler för hur gaffeltruckar skall skyddsutrustas vid framförande på allmän väg eller gata. Varken i vägtrafikkungörelsen eller i arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för s.k. åktruckar krävs några skyddsåtgärder. I Göteborg, där den nu aktuella olyckan inträffade, har man tagit in rekommendationer om skyddsåtgärder i de lokala trafikföreskrifterna. Trots detta är det inte vanligt att skydd används. Detta talar för att särskilda krav bör uppställas. Herr talman! Jag vill ställa en kompletterande fråga till statsrådet: Är kommunikationsministern beredd att i samband med den kommande utredningen inom departementet pröva om särskilda regler för skyddsanordningar utanför arbetsområde kan införas för att undvika liknande olyckor i framtiden?
Herr talman! Jag utgår från att en sådan prövning kommer att ske i det sammanhanget. Det finns ju också andra åtgärder som kan vidtas. I det betänkande som jag hänvisade till tidigare föreslog man exempelvis att särskilda signallampor skulle finnas på truckarna för att man skulle uppmärksamma dem när de befinner sig i trafiken. Det finns alltså olika lösningar. Men jag utgår som sagt från att man kommer att pröva även sådana lösningar som här nämndes.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det svaret. Olyckan som inträffade i Göteborg var mycket allvarlig. Den ledde bl.a. till att en sjuårig pojke fick ena benet helt avklippt och det andra brutet. När det nu finns skyddsanordningar, som innebär att anläggningsytan vid en kollision blir mycket större, borde man verkligen utnyttja den möjligheten. Kostnaden är trots allt rimlig i förhållande till vad en truck kostar. Tack så mycket för svaret!

Herr talman! Rolf Kenneryd har frågat mig om i vilken utsträckning och på vilket sätt jag bevakar att länens vägförvaltningar beaktar regionalpolitiska effekter vid lokalisering resp. omlokalisering av sina vägstationer. Inledningsvis vill jag framhålla att regeringen i vägverkets regleringsbrev för budgetåret 1985/86 bl.a. understryker vikten av att vägverket fortsätter den pågående översynen av verkets organisation på lokal och regional nivå. Ett bra vägnät och ett effektivt vägunderhåll är en viktig del i en aktiv regionalpolitik. Jag utgår från att vägverket liksom övriga statliga myndigheter fortlöpande beaktar de regionalpolitiska aspekterna i enlighet med vad regeringen har föreskrivit i förordningen om regionalt utvecklingsarbete. Det är länsstyrelsen som skall verka för att de av riksdagen fastställda regionalpolitiska målen uppnås i länet. Om en länsstyrelse anser att ett beslut av vägverket om lokalisering eller omlokalisering av en vägstation strider mot de regionalpolitiska målen i länet, kan länsstyrelsen enligt 38 § länsstyrelseinstruktionen begära att regeringen omprövar vägverkets beslut. Det är således väl sörjt för att de regionalpolitiska effekterna beaktas vid beslut om lokalisering eller omlokalisering av vägstationer. Någon särskild ”bevakning” från min sida behövs därför ej.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Bakgrunden till frågan är att vägförvaltningen i Hallands län överväger en omlokalisering av vägstationen i Unnaryd med dess filial i Torup till centralorten Hyltebruk. En av vägförvaltningen utförd utredning ger vid handen att det ekonomiska resultatet av en omlokalisering blir svagt negativt. Som skäl för en eventuell omlokalisering åberopas överblickbarhet, resurssamordning och trafiktyngdpunkter. Den lokala arbetsledningen och personalen i övrigt gör bedömningen att, under förutsättning av bibehållet entreprenörskap, omläggningen snarare ger sämre trafiksäkerhet och vägservice. Unnaryd är beläget i den del av länets inland som ligger i Småland. Det är en församling som i likhet med Hallands inland i övrigt dras med vikande befolkningsutveckling, främst till följd av bristande lönsamhet i jordoch skogsbruket och en oförmånlig åldersstruktur. Till följd härav har såväl Hylte kommun som länsstyrelsen i Halland intensifierat ansträngningarna att motverka avfolkningen. En omlokalisering av vägstationen skulle medföra bortfall av ett tiotal arbetstillfällen eller i relativa tal ett bortfall av arbetstillfällen i s.k. Kockumsstorlek. En omlokalisering skulle således motverka kommunens och länsstyrelsens strävanden, och vi Unnarydsbor upplever detta som att staten hjälper oss med den ena handen och slår oss på kinden med den andra. De regionalpolitiska skälen måste alltså anses väga mycket tungt. Jag noterar att kommunikationsministern i svaret hänvisar till förordningen om regionalt utvecklingsarbete, som jag tidigare kände till. Jag tackar särskilt för påpekandet om överklagningsmöjligheten, vilken jag inte kände till. Jag vill emellertid ändå vädja till kommunikationsministern att via sina medarbetare och/eller länsstyrelsen i Halland orientera sig om förutsättningarna och därefter bevaka att de regionalpolitiska hänsynen får väga med den tyngd som kan anses vara berättigad.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att snabbt medverka till att kommunikationerna förbättras i Bergslagen. Jag anser att förbättrade kommunikationer har stor betydelse för att främja näringslivets utveckling. Som ett uttryck för detta ingick i det s.k. Bergslagspaketet, som regeringen presenterade i februari i år, vägoch järnvägsinvesteringar för ca 155 milj.kr. Det var dels riksväg 60, förbifart Kopparberg i Örebro län och dels riksväg 70, förbifart Krylbo/Avesta i Kopparbergs län. På järnvägsområdet gavs medel för en ny järnvägskorsning vid Fagersta samt för tre broombyggnader mellan Ställdalen och Kil. Satsningen på dessa projekt skall ses som regeringens omedelbara åtgärder för att bidra till bättre kommunikationer i Bergslagen. Vid sidan av detta sker naturligtvis satsningen på kommunikationsområdet inom ramen för ordinarie investeringsverksamhet. Regeringen kommer också fortsättningsvis att noggrant följa utvecklingen i Bergslagen.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tänker ta några exempel från Örebro län när det gäller kommunikationerna som jag anser trots allt blivit försämrade. Vi har fått nedläggning av persontrafiken på bansträckan Ställdalen-Kil, indragning av rälsbussen från Kopparberg till Frövi och från Eskilstuna till Kopparberg, som har en stor betydelse för kommunikationen. Man har också upphört med tågstopp vid Storå station. Detta är några exempel som jag menar går stick i stäv med vad industriministern uttalat om bra kommunikationer i Bergslagen. När det gäller vägarna är situationen inte bättre. Låt mig ge några exempel: Europavägen Örebro-Karlskoga och riksväg 60 är det stora brister på, trots den stora satsningen på en enda liten bit förbi Kopparberg som kommunikationsministern nämnde. Infarten har dock upprört vissa människor i Kopparberg, och där finns faktiskt ett beslut om överklagning. Riksvägen Hällefors-Karlskoga är i det närmaste ofarbar, och det är i stort sett inte bättre i övriga delar av Bergslagen. Det är konstigt, herr talman, att ett departement talar om att åstadkomma förbättringar, medan ett annat åstadkommer försämringar. Detta är att beklaga. I det uttalande industriministern gjort säger han att det inte saknas pengar till bra regionalpolitiska projekt, men att det är projekt som saknas. Här är några man skulle kunna satsa på för att göra Bergslagen mera attraktivt, om man satsade på en bra kommunikation.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat civilministern vilka initiativ regeringen avser att ta för att företagare snabbt skall kunna få information om de strålnivåer och de konsekvenser radioaktivt nedfall kan få för den fortsatta produktionen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. När det gäller information till jordbrukare har statens strålskyddsinstitut, SSI, huvudsakligen använt två informationsvägar. Dels och kanske främst har information givits till länsveterinärerna via länsstyrelserna, dels har direkt information lämnats genom massmedia. Detta förfarande har av SSI bedömts vara det säkraste och snabbaste sättet att nå såväl jordbrukarna som berörd allmänhet. De direkta rekommendationerna till lantbrukarna ges av lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna. Med hänsyn till återverkningarna av det radioaktiva nedfallet på lantbruketi vissa, särskilt utsatta områden, kommer regeringen att införa en ordning för ersättning till lantbrukare och trädgårdsföretagare för merkostnader och inkomstbortfall med anledning av olyckan. I avvaktan på att skadereglering kan ske har regeringen i dag ställt 25 milj.kr. till lantbruksstyrelsens förfogande för förskottsutbetalning till jordbrukare och trädgårdsföretag som hamnar i akuta ekonomiska svårigheter. Avslutningsvis vill jag erinra om att en utvärdering skall göras av berörda myndigheters insatser och erfarenheter med anledning av olyckan i Tjernobyl. Jag utgår från att man i detta arbete kommer att ta upp bl.a. strålskyddsinformationens innehåll, utformning och spridning. Energirådet kommer vid sitt sammanträde den 3-4 juli att ta ställning till ett första förslag om dels hur vår organisation allmänt sett bör förbättras, dels hur vi skall öka säkerheten i Sverige vid kärnkraftsolyckor utomlands.

Herr talman! Tack för svaret. En olycka har hänt i Tjernobyl. Tor Ragnar Gerholm skrev 1980: De fantasifulla visioner av haverier med katastrofala konsekvenser och genetiska skador långt in i framtida generationer av utplundring och utsugning, som nu under yviga gester marknadsföres, har ingen täckning i verklighetens värld. Här är det fråga om sabotage av ett allvarligare slag. Herr talman! Det har aldrig varit menat som något sabotage mot kärnkraften när vi från centerns sida har pekat på riskerna med kärnkraften. Vi har endast velat ta ansvar för att vårt samhälle skall vara beboeligt för kommande generationer. Tyvärr har informationen varit miserabel, statsrådet Birgitta Dahl. Den 4 maj kunde man i en dagstidning i Östergötland läsa: Släpp ut korna. I en annan tidning samma dag stod: Håll korna inne. Då ville en lantbrukare förhöra sig om hur han skulle göra. Han ringde strålskyddsinstitutet kl. 12.00. Två timmar efteråt kunde han konstatera att det var omöjligt att komma fram. Han ringde då lantbruksstyrelsen, länsstyrelsen, försvarsdirektören, länsveterinären, lantbruksnämnden men fick inget svar någonstans. LRF hade stängt för dagen. Han försökte då ringa till kommunen. Där var det stängt till efter helgen. Han ringde till hälsovårdschefens bostad. Hälsovårdschefen var bortrest. Ordföranden i miljöoch hälsoskyddsnämnden var oanträffbar, likaså förste vice ordföranden. Först kl. 17.50 på kvällen fick han ett svar av andre vice ordföranden på apoteket i Motala. Hon hade tyvärr ingen aning om vad lantbrukaren skulle göra. Vi får inte bli tagna på sängen en gång till. Tjernobylolyckan har avslöjat bristerna i det svenska larmsystemet för radioaktiva utsläpp, om vi kan säga att vi har något larmsystem. I Östergötland har vi inte ens en gång någon mätstation, även om vi ligger ganska nära Oskarshamn. Jag vill fråga Birgitta Dahl om Birgitta Dahl verkligen kommer att vänta så länge med en mätanordning. Vi har ju en egen svensk mätanordning som används i Österrike, men inte hos oss. Ämnar inte statsrådet att se till att mätanordningar sätts in omedelbart? Varför installerar vi inte sådana? Kommer statsrådet att med strålskyddsinstitutet ta upp frågan om information?
Herr talman! Vi hade inte när situationen uppträdde någon annan organisation än den som strålskyddsinstitutet har och den som finns i kärnkraftslänen. Vi hade då att fatta belut om hur man i den situationen bäst skulle handla. Det var olämpligt att lägga ut uppgifter på länsstyrelser eller olika mätstationer, för de har helt enkelt inte riktig utrustning som går att använda. Den lärdom vi kan dra av detta tänker vi använda för att, som jag sade i mitt svar, så snart som möjligt bygga upp den organisation som behövs i alla län. Får jag i all blygsamhet erinra Marianne Karlsson om att det faktiskt funnits centerpartistiska energiministrar, som hade kunnat föreslå detta tidigare. Nu vill inte jag vara skadeglad eller efterklok, utan jag tycker att vi gemensamt skall inrikta oss på att för framtiden bygga upp någonting bättre. I dagens situation har vi snabbt agerat för att få en organisation som fungerar. Regeringen har i dag, som jag beskrev, dels infört ett stöd till företagen, dels också beslutat om en samordningsgrupp mellan de berörda myndigheterna. Just nu ges information till länsstyrelserna i de berörda länen för att de i fortsättningen skall kunna lämna information på ett bättre sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag tror mig veta att statsrådet Birgitta Dahl tar den här frågan på allvar. Svenska folket måste ha full rättighet att få veta hurudan situationen är, inte minst våra bönder och lantbrukare. Situationen är sådan att vi genom matvarorna omedelbart kan få radioaktivitet rakt in i våra hushåll. Jag tackar än en gång för det kompletterande svaret och hoppas att Birgitta Dahl kommer att fullfölja det hon sagt här i dag.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka statens stöd för skydd av utrotningshotade djurarter. Lars Ernestam ställde en liknande fråga i januari i en interpellation till dåvarande miljöminister Ingvar Carlsson. Sedan dess har riksdagen i förra månaden godkänt regeringens budgetförslag för 1986/87 och därvid även avslagit en folkpartimotion om särskilda insatser för skydd av utrotningshotade djur. Vad som inträffat sedan riksdagsbeslutet och som föranlett Lars Ernestam att på nytt ta upp frågan framgår inte av frågans innehåll. Jag hänvisar därför till det svar som Ingvar Carlsson gav till Lars Ernestam i januari. Jag vill därutöver framhålla följande. Det statliga naturvårdsarbetet i Sverige till skydd för faunan är främst inriktat på att bevara de hotade arternas biotoper. Under årens lopp har också ett stort antal områden skyddats genom olika former av naturvårdsför ordnanden som t.ex. nationalparker och naturreservat. På detta sätt har flera hotade djurarter fått ökat skydd såsom havsörn, kungsörn, pilgrimsfalk, hackspettar m.fl. arter. I nedre Dalälvsområdet har inletts säkerställandeåtgärder för hotade fågelarter. Tinäset och Båtforsområdet är exempel på sådana områden. Tinäset i Västmanlands län inrymmer en i flera avseenden unik fågelfauna, värdefulla insektslokaler och stor viltrikedom. Flera fågelarter som är hotade, bl.a. den utrotningshotade vitryggiga hackspetten, förekommer där. S.k. djurskyddsområden avsätts av länsstyrelserna som skydd för djurlivet inom ett visst område. Sådana har avsatts i stor omfattning, ca 600 stycken. Flertalet avser skydd av fågel och ett trettiotal gäller säl. Herr talman! Det som är av avgörande betydelse för de hotade arternas överlevnad är emellertid de åtgärder som samhället nu vidtar för att förhindra och förebygga miljöskador. Genom dessa åtgärder vill vi värna om den livsmiljö som är en förutsättning för en artrik fauna i vårt land.

Herr talman! Vad nytt som har hänt framgår inte av frågan, säger statsrådet Dahl. Det är ett oroande svar, mot bakgrund av det akuta utrotningshot som en rad djurarter står inför. Sverige har ratificerat Bernkonventionen, som ger förpliktelser för de stater som undertecknat den att verkligen vidta åtgärder. Jag har valt ut tre arter i min fråga, i klart medvetande om att det finns andra, kanske inte lika kända, som löper samma risk för utrotning. Till de arter som jag har valt ut hör sälarna i Östersjön, och statsrådet måste väl ändå hålla med mig om att det där har hänt saker nyligen. Vi har fått klara rapporter om det akuta hot som de lever under. Vidare gällde det uttern i Gideälven. Vitryggig hackspett har vi diskuterat tidigare, det får jag erkänna. När jag tackar statsrådet Birgitta Dahl för svaret, vill jag gärna redovisa att det ändå görs en del insatser för de här arterna. Det pågår olika projekt. Det intressanta man kan konstatera är emellertid att det är Världsnaturfonden som står för den huvudsakliga finansieringen. Naturvårdsverket finns med marginellt och täcker en del lönekostnader, och Vattenfall täcker också en del kostnader, t.ex. för utterprojektet. Vad som klart framgår av projektsammanställningarna är, som jag redan sagt, att staten endast går in med marginella stödåtgärder. Mot den bakgrunden är det inte tillräckligt med de deklarationer miljöministern har gett i dag om de åtgärder som vidtagits. De här arterna är ju akut hotade! Med hänvisning till frågesvaret vill jag därför ställa några kompletterande frågor till statsrådet: Anser statsrådet att vi i Sverige uppfyller de krav som Bernkonventionen ställer på oss? Anser statsrådet att de projekt som nu pågår är tillräckliga för att säkra dessa arters fortbestånd? Och slutligen återkommer jag till den fråga som jag har ställt flera gånger tidigare: Varför finns det i statsbudgeten inte något särskilt floraoch faunaanslag som kan sättas in till skydd för utrotningshotade arter?

Oswald Söderqvist har frågat mig varför inte SMHI:s mätställen kopplades in direkt när omfattningen av utsläppen från Tjernobyl blev känd i slutet av april. Jag har från statens strålskyddsinstitut inhämtat att SMHI:s mätställen inte har erforderlig utrustning för strålningsmätning. I det uppkomna läget kunde SMHI:s mätstationer därför inte utnyttjas för sådana mätningar. Jag vill erinra om att en utvärdering skall göras av berörda myndigheters insatser och erfarenheter med anledning av olyckan i Tjernobyl. Jag utgår från att man i detta arbete kommer att ta upp bl.a. frågan om hur landets mätresurser bäst skall utnyttjas. Energirådet kommer vid sitt sammanträde den 3-4 juli att ta ställning till ett första förslag om dels hur vår organisation allmänt sett bör förbättras, dels hur vi skall öka säkerheten i Sverige vid kärnkraftsolyckor utomlands.
Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min fråga. Frågan ligger i linje med de frågor som jag ställde till försvarsministern om resurserna inom civilförsvaret och inom militära förband och staber förra veckan. Det hänvisas hela tiden till strålskyddsinstitutets uppgifter beträffande dugligheten för dessa mätinstrument och även för personalen, vilket SSI-chefen framförde när vi träffade honom i Energirådet för en tid sedan. Jag tror att detta måste undersökas noggrant. Att SMHI inte skulle ha haft kompetens att mäta har man där själv förnekat. Man har själv gått ut och sagt att man tyckte det var konstigt att SMHI inte blivit tillfrågat, när man hade konstaterat isotoper på sina mätställen. Den här frågan kan inte avgöras utan att man går till SMHI och ber om besked. Jag avser också att ta upp — och det tycker jag att vi kan diskutera när vi träffas i Energirådet — vilka mätinstrument som finns inom civilförsvaret och inom det militära försvaret och de militära staberna, vilka mätgränser osv. som gäller för dem, för att få besked om detta. Det finns en tendens i det här läget som jag tycker är oroväckande. Det gäller SSI. Det framhålls hela tiden att det bara är SSI som har kompetens, har utbildad personal, känner till något om radioaktivitet osv. Men det är ett faktum att det i de organisationer som jag nämnt har funnits kompetens, utbildning och mycket annat under många år, ända sedan 1950-talet då man började mäta radioaktivitet inom den militära utbildningen. Det är litet oroväckande att man inom SSI nu förklarar att det bara är de själva som kan och vet något, och det tror jag vi måste uppmärksamma bättre.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi, för undvikande av missförstånd, gör klart att det är skillnad mellan vad dessa organisationer skulle kunna göra —- på den punkten skall vi självfallet undersöka alla möjligheter att mobilisera dem för framtiden — och det som de kunde göra i den nu uppkomna situationen. Redan de två första dagarna av den här krisen kunde vi faktiskt konstatera att dessa organisationer saknade adekvat mätutrustning. De instrument som fanns på andra ställen var inte användbara för den här typen av mätningar. Det var det grundläggande svar som vi redan då kunde ge. Vi förfogar inte i dag över den organisation som bäst skulle behövas i en situation av det slag som vi nu har upplevt. Vi skall i Energirådet diskutera vad vi skall göra inför framtiden, Oswald Söderqvist. Det är det väsentliga.
Herr talman! Jag håller med om att det säkert finns mycket som vi kan göra åt detta och att framtidsaspekterna är mycket viktiga. Men de uppgifter som kommit från SSI och som nu upprepas av energiministern om att SMHI — som min fråga i dag gäller — inte skulle ha kompetens, strider mot de uppgifter som man från SMHI själv gått ut med i pressen. Där har man undrat varför inte deras rapporter tagits ad notam. Jag kan inte svara på den frågan, eftersom jag inte har tillräcklig kunskap. Men jag skulle kunna vidarebefordra den till SMHI och höra vad som ligger bakom de protester som man där uttryckt i offentliga sammanhang. Vi skall inte gräva ner oss i de misstag som gjorts, men jag tycker att det finns en tendens — jag vill upprepa det — att SSI försökt monopolisera frågan och säga: Det är bara vi som kan, det är bara vi som vet. På det sättet har vi kanske missat ett tätare nätverk för mätningar, som vi kanske kunde ha haft om man snabbt hade kontrollerat möjligheterna på andra ställen.
Herr talman! Jag tycker att vi inte skall ägna våra krafter åt att gräva i det förflutna och i detaljer alltför mycket. SMHI har protesterat mot att man inte för flera år sedan — när man begärde det — fick pengar för att bygga upp den här organisationen. Det är också ett faktum att det på några av SSI:s mätstationer är SMHI:s personal som gör avläsningarna. Det är så som den uppgift som Oswald Söderqvist refererar till har kommit fram, och den har förvisso blivit använd.
Herr talman! Vi skall inte jaga syndabockar — det är tillräckligt allvarligt som det är. Jag vill inte heller måla fan på väggen, för han sitter redan där. Faktum är ju att det har kommit protester, som jag tycker att man inte skall avvisa. SMHI har uppgett att man tidigt ringde in rapporter till SSI. Och SSI har sagt att dessa har försvunnit någonstans i hanteringen efter det att någon lägre tjänsteman, eller vem det var, hade tagit emot dem. Utan att så att säga jaga syndabockar tycker jag att det ändå är ganska anmärkningsvärt att det — jag upprepar — finns en tendens inom SSI att vilja monopolisera denna verksamhet. Det är bara SSI som kan och vet något i sådana här frågor. Det måste vi protestera emot och ha uppmärksamheten riktad på i den fortsatta utredningen.

Herr talman! De meteorologiska förhållandena, vindriktning och nederbörd, över bl.a. Gävleområdet tiden närmast efter olyckan i kärnkraftverket i Tjernobyl innebar att detta område i särskild grad fått känning av olyckans effekter. Jag finner det fullt förklarligt att man i särskilt utsatta områden känner oro över vad som hänt. Läget är naturligtvis allvarligt. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på att säkerhetsnormerna är mycket stränga. Åtgärder vidtas därför långt innan strålningen medför risk från folkhälsosynpunkt. Det kan därför inte uteslutas att sådana åtgärder i sig har bidragit till att skapa oro. Trots detta anser jag att den svenska säkerhetsfilosofin är att föredra. Maximal säkerhet bör allmänt eftersträvas. I denna filosofi ingår också att lämna en så tidig och fullständig information som möjligt. Vad särskilt gäller informationen i Gävleområdet vill jag meddela att statens strålskyddsinstitut, SSI, nu har gått ut med information till alla hushåll i stora delar av Gävleborgs och Uppsala län om olyckan och om dessa återverkningar i området. Mätningsverksamheten beräknas fortsätta under lång tid i Gävleområdet liksom i övriga delar av landet. Frågan om eventuella ytterligare åtgärder får bedömas bl.a. mot bakgrund av dessa mätningar. Jag är övertygad om att berörda myndigheter gör vad som är möjligt, vad gäller såväl information som åtgärder i övrigt. Detta hindrar inte att förbättringar givetvis kan och bör göras. En översyn av hur samhällets resurser och organisation bäst skall utnyttjas vid olyckor av här aktuellt slag har redan inletts. Jag vill slutligen nämna att regeringen i dag har beslutat att tillsätta en grupp med uppgift att samordna de särskilda myndighetsinsatser som behövs för att avhjälpa och begränsa skadeverkningar efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.
I Gunnar Björks i Gävle frånvaro medger jag att Gunnel Jonäng å dennes vägnar får ta emot svaret.
I Margaretha af Ugglas frånvaro medger jag att Ivar Virgin får ta emot svaret på interpellationen.
Herr talman! Jag tackar för svaret på Gunnar Björks i Gävle fråga. Den radioaktiva strålningen är extremt hög i Gävletrakten. Detta har skapat en stor oro hos befolkningen. Oron har förstärkts genom den motsägelsefulla information som har lämnats. I går talades på ledarsidan i den socialdemokratiska Söderhamns-kuriren om ”informationskatastrof”. Det är en riktig bedömning. Bristerna när det gäller informationen har skapat en förtroendeklyfta mellan myndigheter och enskilda människor som är mycket olycklig. Jag vill för min del inte lägga skulden för den bristfälliga informationen på länets regionala eller kommunala myndigheter. Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för oss länsbor men däremot inte det direkta ansvaret vid olyckor i kärnkraftverk. Länsstyrelsen har inte heller någon expertis på området. Skulden ligger hos de centrala myndigheterna. SSI har stort ansvar. Dess information kom sent och var ofullständig. Också regeringen har varit senfärdig. Först i dag, alltså efter en månad, tillsätter man en samordningsgrupp. Jag utgår från att statsrådet inser att Sveriges folk i händelse av en ny reaktorolycka inte ytterligare en gång får försättas i samma situation som nu, med osäkerhet på grund av motstridande information. Även de län som inte har kärnkraftverk — som t.ex. Gävleborgs län — måste få rejäla resurser för beredskapsplanering. Jordbrukarna är djupt oroade. De frågar: Vilka garantier finns för framtiden? Är jorden förstörd? Om man plöjer ner det hela, vad händer då med jorden och med grundvattnet? Vad händer om jorden är förstörd? Vad betyder det för länet och för jordbrukarna? Också irritationen bland jordbrukarna är stor. Det ges ändrade rekommendationer om höskörden. Ena dagen skall man slå och kassera; nästa dag är det annat som gäller. SSI har gått ut med samma direktiv för hela landet när det gäller provtagning och mätning. Nu underkänner SSI de vallprov i Gästrikland som har tagits enligt direktiven, och nya prov har tagits.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för svaret. Jag kan i stort sett instämma i Gunnel Jonängs anförande om de problem som har uppstått inte bara i Gävleområdet utan också i Gästrikland. Sedan vill jag gärna vidarebefordra en fråga till Birgitta Dahl. I går kväll ringde nämligen en lantbrukare, Jörgen Pettersson från Torsåker, ett samhälle som ligger mellan Hofors och Sandviken, och sade följande: Det finns information som säger att jorden är förgiftad för lång tid framöver. Enligt andra uppgifter är det ingen fara. Jag skall investera stora summor i täckdikning. En lantbrukarkollega skall investera i en gödselvårdsanläggning. Kan vi bönder fortsätta att leva som vanligt, dvs. bruka jorden och göra sådana här stora investeringar? Jag sade att jag skulle skicka frågan vidare till energiministern. Jag vet att Jörgen Pettersson och andra lantbrukare väntar med stort intresse på ett svar från energiministern. Det här är ett exempel på hur stämningen är i Gästrikland. Det beror på bristande eller motsägande information — det är ett faktum. Det beror naturligtvis också på en obefintlig beredskap.

Herr talman! Av andra svar jag har lämnat och av meddelanden som har skickats ut om de beslut som regeringen fattat i dag har det redan framgått att det i Energirådets arbete ingår att till början av juli redovisa ett förslag om hur vi för framtiden skall förstärka vår organisation. Därvid utgår vi ifrån som en självklarhet att vi behöver ha en organisation i hela landet, dvs. i samtliga län, för att hantera den här typen av frågor. Det finns ingen anledning att vara skadeglad eller efterklok och peka på att många regeringar före den nuvarande kunnat organisera detta. I stället måste vi nu se till att lära oss för framtiden. När det sedan gäller den enskilde jordbrukaren skall han för att få konkreta svar på sina frågor vända sig till lantbruksnämnden i länet. Nämnden kommer att ge honom detaljerade råd avseende just hans gård enligt de anvisningar som gäller i och med de beslut som har fattats under gårdagen och i dag av regeringen och av de ansvariga myndigheterna. Genom ett antal olika beslut har vi förstärkt organisationen, både regionalt och centralt, så att den skall kunna klara en sådan individuell rådgivning till enskilda bönder.
Herr talman! Det svar Birgitta Dahl gav nu när det gäller planeringsberedskapen i andra län än dem som har kärnkraftverk är positivt och bra. Jag vill säga att oron är särskilt stor just bland jordbrukarna därför att de får så olika rekommendationer. Det som gäller den ena dagen gäller inte den andra. Just nu är oron stor på grund av att man har kasserat de prov som gjorts enligt de direktiv som utgått från SSI. Jag vill verkligen varna för att man utnyttjar situationen i länet i något slags experiment eller i forskningssyfte. Det kommer vi inte att acceptera under några omständigheter. Jag vill också erinra om att länsstyrelsens försvarsenhet i Gävleborgs län har haft bekymmer just för att informationen från SSI varit dålig. Det har försvårat för försvarsenheten att få fram information till befolkningen.
Herr talman! Jag är överens med energiministern om att man inte bör vara skadeglad. Frågan är så pass allvarlig att det inte finns utrymme för någon att vara skadeglad. Jag inkasserar beskedet att alla län skall ha en beredskap och kan inte pressa energiministern på något mer svar till Jörgen Pettersson. Han får informera sig efter de beslut som har fattats i går och i dag av regeringen. Jag vill fråga energiministern: Varför har regeringen tagit en månad på sig för att tillsätta den här gruppen? Det är nog många som ställer sig den frågan. Det är för mig väldigt förvånande att det måste ha tagit en hel månad. Regeringen har ju ändå varit informerad om den oro och de vilseledande uppgifter som har lämnats, bl.a. i Gävleområdet och Gästrikland i övrigt.
Herr talman! Jag finner anledning att invända mot den här beskrivningen. Vi har i Sverige ställts inför en inte bara i vårt lands utan i världens historia unik situation, som vi inte hade någon förberedelse för. Då har vi handlat steg för steg enligt en i och för sig genomtänkt och, som jag anser, riktig plan. Vi har ju först de senaste veckorna ställts inför de mycket besvärliga problem som råder i den här delen av landet. Vi har koncentrerat våra insatser för att steg för steg kunna frisläppa olika områden, samtidigt som vi steg för steg förbättrat våra insatser i de mest drabbade delarna av landet. Jag tror inte att det hade varit möjligt att gå till väga på ett bättre sätt i den väldigt besvärliga situation vi ställdes inför. När vi har märkt att de insatser vi gjort inte har räckt till, har vi förstärkt dem, och vi har arbetat så fort som det någonsin varit möjligt i denna mycket svåra situation. Nu koncentreras insatserna för att hjälpa de människor i området i Gästrikland och angränsande landskap som har särskilt svåra problem. De kommer att få all den hjälp de behöver.
Herr talman! Birgitta Dahl säger att tidigare regeringar ju kunde ha sörjt för den här planeringsberedskapen för länen. Jag vill bara säga att den möjligheten över huvud taget inte fanns. Jag erinrar mig hur förhånad man blev, när man talade om möjligheten av ett reaktorhaveri. Det kommer jag inte att glömma i första taget. Ett reaktorhaveri kanske kunde hända en gång på hundratusen år eller något liknande — det var vad man fick höra då. I det debattläge som då rådde fanns det ingen möjlighet för någon regering att, mer än vad som skedde, komma med planeringsberedskap för reaktorhaverier.
Herr talman! Det är bra att regeringen har handlat och vidtagit åtgärder — det har jag sagt tidigare. Jag vet att energiministern inte har rätt till något mer inlägg, men trots allt kvarstår kritiken. En månad var lång tid; det tycker jag fortfarande. I en tidning i dag — det är för resten i Ny Dag — ställer man frågan: Varför stängde Västtyskland så snabbt lekplatser för att inte barn skulle utsättas för radioaktivt nedfall, medan det i Gävle inte gick fram någon information så att man kunde vidta åtgärder? Tydligen har Västtyskland en bättre beredskap än vad vi har haft. Nu skall denna beredskap tydligen förbättras, så att man kan undvika sådana här saker i fortsättningen.

Herr talman! Viola Claessons fråga behandlar beredskapen inom området mot kärnkraftsolyckor vid våra kärnkraftverk, i första hand Ringhals. Denna beredskap har under ett antal år successivt byggts upp. Planeringen och övriga åtgärder har det självklara syftet att skydda människor och miljö, om en olycka i ett kärnkraftverk skulle få konsekvenser även utanför verket. Betydande personella, materiella och ekonomiska instser har gjorts. Ett omfattande planeringsoch utbildningsarbete genomförs. Stora investeringar görs för att säkerställa bl.a. larm, strålningsmätning och teleförbindelser. Personal kan snabbt finnas tillgänglig vid de aktuella länsstyrelserna och övriga berörda myndigheter. Övningar genomförs fortlöpande. Förhandsinformation har gått ut till befolkningen. Den av mig här beskrivna beredskapsuppbyggnaden i de fyra län där det finns kärnkraftverk är i väsentliga delar nu klar. Detta gäller således även Hallands län, där Ringhals är beläget. Jag vill erinra om att regeringen den 27 februari detta år har beslutat att åtgärder skall vidtas i alla kärnkraftverk för att lindra konsekvenserna vid svåra haverier. Kärnkraftsföretagen har uppmanats att forcera detta program för säkerhetshöjande åtgärder i kärnkraftverken.
Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för det svar som jag här har fått. En härdsmälta vid Ringhals skulle skapa oövervinnerliga bekymmer för hela Sverige, och kanske särskilt för oss i Västsverige. Beredskapen är — trots det som Birgitta Dahl har sagt i sitt svar — i varje fall för närvarande helt värdelös den dag det smäller, och att det kan smälla vet vi ju nu. I min egen kommun —- i Marks kommun — i Sjuhäradsbygden har jag själv varit med om en uppslitande debatt. Det var en vecka efter folkomröstningen 1980. I kommunstyrelsen skulle vi nämligen fatta beslut med anledning av ett yttrande om riskzonerna kring Ringhals. självbelåtna linje 1 och linje 2-anhängare i kommunstyrelsen var helt förvissade om att det räckte med en riskzon som omfattade 15 kilometer, medan vi andra krävde att beredskapen även skulle gälla vår kommun — dvs. vad SSI hade rekommenderat. De som vann debatten trodde inte ens att det någonsin skulle bli aktuellt att följa den beredskapsplan som säger att vi skall evakuera och hjälpa dem som bor inom den inre skyddszonen. Vi skulle alltså hjälpa de andra människorna. Ända tills för några veckor sedan -— till dess att Tjernobylkatastrofen var ett faktum — trodde vi att man hade satt sig in i de planer som fanns. Men, Birgitta Dahl, så var inte alls fallet! Radio Sjuhärads intervjuer med ansvariga, både inom Marks kommun och på länsstyrelsen i Hallands län, avslöjar att det finns brister som är av den arten att man utgår från att de ansvariga inte ens gått igenom de pärmar eller läst den information som man skulle ha tagit del av. Jag frågar Birgitta Dahl: Hur skall vi i Marks kommun klara av att evakuera och att hjälpa dem som bor närmare Ringhals än vi? Oftast är det så, att vindriktningen från Ringhals går just mot vår kommun, och det skulle vara förödande. Vi skall hjälpa andra människor, men inte en enda ansvarig vet hur han eller hon skall bete sig.

Herr talman! Görel Thurdin ifrågasätter såväl mätningsverksamheten som informationsverksamheten med anledning av olyckan i kärnkraftverket i Tjernobyl. Jag vill för min del framhålla att jag inte har anledning att tro någonting annat än att de mätningar som statens strålskyddsinstitut och övriga myndigheter utför är korrekta, att deras information är riktig och att rådgivningen är relevant. Det är samtidigt viktigt att betona att den uppkomna situationen är unik. Detta har naturligtvis medfört risk för felbedömningar och misstag liksom oförutsedda krav på bl.a. myndighetsorganisationen. Behov av en förbättrad beredskap har också konstaterats bl.a. av de ansvariga myndigheterna. Dessa har redan föreslagit vissa åtgärder härvidlag. Energirådet kommer vid sitt sammanträde den 3-4 juli att ta ställning till ett första förslag om dels hur vår organisation allmänt sett bör förbättras, dels hur vi skall öka säkerheten i Sverige vid kärnkraftsolyckor utomlands. Jag vill vidare nämna att regeringen i dag har beslutat att tillsätta en grupp med uppgift att samordna de särskilda myndighetsinsatser som behövs för att avhjälpa och begränsa skadeverkningar efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. När det gäller Görel Thurdins fråga om SSI:s prioritering av mätområden och mätinsatser vill jag säga följande. Mätningar har skett, och sker, över hela landet. Så är t.ex. ca 25 fasta mätställen jämnt fördelade över landet. För mätning av markbeläggning gjordes tidsmässigt en viss prioritering av de södra delarna av landet — detta med hänsyn till det bedömda riskläget och till att det var där som det var mest aktuellt att släppa ut korna på bete. En kraftsamling sker för närvarande i bl.a. Gävleborgs och Uppsala län med hänsyn till att dessa områden påverkats i högre grad än övriga delar av landet. Koncentration av strålskyddsinstitutets insatser görs alltså till de områden där problemen bedöms vara störst.

Herr talman! Jag får tacka energiministern för svaret. Jag har i min hand en lägesrapport från SSI daterad den 16 maj. I den kan jag läsa att det var endast två mätstationer som gav riktigt höga utslag den 29 april, och det var den i Njurunda söder om Sundsvall och den i Umeå. Den 21 maj, dvs. tre veckor därefter, anlände denna rapport till Örnsköldsviks kommun, som ligger ungefär mitt emellan dessa orter. Vilken beredskap fanns där? Det hade varit lämpligt att kommunerna fått veta sådana här saker redan från början. I Västernorrlands län har SSI satt ut tolv mätpunkter på vardera en kvadratmeter. Enligt mätningar som kommunen har gjort kan värdena på en enda åker variera från det lägsta till i princip det högsta värdet, beroende på att marken sluttar och på att snö låg kvar på vissa ställen när detta hände. Vilken tillförlitlighet har mätningarna på dessa tolv kvadratmeter? Numera erhåller kommunerna centralinformation från massmedia — det har man åtminstone sagt till mig. Murklorna går att äta i Härnösand men inte i länet i övrigt, men murklor utannonseras. Bönderna skulle inte ha bränt fjolårsgräset, men det har de gjort. Ingen skulle ha varit ute och krattat, men det har alla gjort. I vägdammet uppmäts nu höga värden långt över gränsvärdena. I ett älgfoster från en trafikskadad älg uppmättes flera gånger högre värden än gränsvärdena. I Gävle går försöksdjur ute, men resultaten är hemliga. Jag blir mycket orolig. Bristen på information och relevant rådgivning är mer frustrerande än att vi får veta hur det ligger till och att vi får riktiga råd. Går det inte att via radio ge någon form av löpande uppgifter om mätningar och en relevant rådgivning i förhållande till mätningarna, så att människor slipper spekulera som de nu gör?
Herr talman! Det är sant att det har varit svårigheter med informationen, som framgick av mitt svar. Det är däremot inte sant att vi skulle ha försökt undanhålla information, utan bristerna därvidlag får hänföras till kontot att vi ställdes inför en unik situation som vi inte hade erfarenheter att klara. Nu inriktas alla ansträngningar på att ge så bra information som över huvud taget är möjligt, och vi skall lära oss att för varje dag förbättra den. Insatserna koncentreras till de län där dessa problem finns. Självfallet undanhåller vi inte någon sanning som vi känner till — det vill jag bestämt tillbakavisa.
Herr talman! Jag förmedlar bara informationen och upplevelserna i det län som jag kommer från, och det känns inte tillfredsställande att möta de uppgifterna. I rapporten från SSI står det att det är bra om kommunerna mäter mera själva. Men det finns inte mätinstrument för att kommunerna skall klara det, och det fattas åtskilligt ännu i materiell beredskap. Jag hoppas att det också tillhör den planering som har påbörjats.
Herr talman! Bland de beslut som regeringen i dag har fattat ingår att de berörda länsstyrelserna har fått ekonomiska resurser för att skaffa sig den utrustning de behöver för att klara informationen till allmänheten.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man lär av detta att det är bättre att så fort som möjligt gå ut med den information man har än att vänta. Det är säkert minst lika lugnande som om man i stället låter massmedia gå ut med den så småningom -— vilket ju har skett i detta fall.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat jordbruksministern om han är beredd att snabbt vidta åtgärder för att minska utsläppen av dioxiner och, som redovisats i en särskild rapport från kemikalieinspektionen, införa gränsvärden för dioxinutsläpp. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Av svar som tidigare lämnats i riksdagen har framgått att regeringen uppmärksamt följer frågan om dioxiner och andra liknande ämnen i miljön. Regeringen har också förvissat sig om att svenska forskningsoch utredningsinsatser på området bedrivs i den omfattning och med den intensitet som är möjlig med hänsyn till omständigheterna. Dessa insatser redovisas i mitt svar i riksdagen den 15 maj i år om minskning av dioxinutsläpp med avgaser från bilar. Den i frågan angivna rapporten är en sammanställningspromemoria som är utförd av en enskild tjänsteman. Det har uppgivits för mig att varken naturvårdsverket eller kemikalieinspektionen har tagit ställning till promemorians innehåll. Promemorian ingår i det utredningsarbete som nu pågår om dioxiner. Detta utredningsarbete, som sammanhålls i huvudsak av naturvårdsverket, omfattar alla de delfrågor som inryms i dioxinproblemet såsom utsläppskällor, t.ex. avfallsförbränning, biltrafik och industriell verksamhet, spridningsmekanismer, giftighet och andra effekter på miljön och möjliga motåtgärder. Frågan om dioxiner i miljön kommer att tas upp vid sammanträde med naturvårdsverkets styrelse nästa månad. Regeringen har, främst med anledning av risken för bildning av dioxiner vid avfallsförbränning, givit naturvårdsverket och energiverket i uppdrag att utreda bl.a. de miljömässiga förutsättningarna för sådan förbränning. Uppdraget kommer att redovisas till regeringen inom kort. Jag ser med stort allvar på de risker som är förenade med dioxiner i miljön. Det är nödvändigt att vi skyndsamt kommer till rätta med dioxinproblemet. Vilka ytterligare åtgärder som nu måste vidtas, inkl. införandet av gränsvärden, kommer vi att ta upp till värdering när naturvårdsverkets redovisning föreligger.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Dioxiner är besvärliga kemikalier, restsubstanser eller vad man nu vill kalla dem. De är mycket giftiga även i små mängder. Precis som DDT och PCB anrikas i de näringskedjorna och har en mycket lång nedbrytningstid. Därför kan mycket små mängder på sikt bli ganska förödande både för miljön och för människor och djur. De få försök som har gjorts på det här området har visat att den mänskliga organismen tar skada. Dioxiner uppkommer, såsom sades i svaret, på många olika sätt — från den kemiska industrin, genom bilavgaser osv. — men den absolut största delen uppkommer genom sopförbränning. På det området kan man naturligtvis göra en hel del. Det allra radikalaste sättet är att minska mängden sopor som förbränns. Vi har i det här landet 1 250 000 ton sopor årligen, och hälften därav förbränns i dag. Vi borde kunna minska sopmängden, och vi borde kunna sortera soporna i större utsträckning än vi gör. Det är åtgärder på detta område som man i inledningsskedet borde kunna vidta. Vi vet mycket litet om vad som händer och på vilket sätt dioxinerna uppstår vid förbränning. Det måste vi ta reda på för att kunna komma till rätta med problemet. Vi kan läsa om det i rapporten ”Dioxiner — ett verkligt hot mot människa och miljö på kortare respektive lång sikt”. Det är bra att regeringen uppmärksammar problemet och tar det på allvar, men det är inte nytt. Det är ett par år sedan man började ställa saken på sin spets med de upptäckter man då gjorde.
Herr talman! När det gäller forskningsinsatser om dioxinfrågor är Sverige absolut världsledande, satsar mer och har gjort det tidigare än något annat land. Vi börjar närma oss den punkt när vi har beslutsunderlag för att kunna gå vidare med detta. Vad gäller frågan om sopmängder vill jag säga att om Lennart Brunander frågat om det skulle jag ha svarat att det är självklart att det viktigaste vi kan göra är att se till att vi för det första inte får så mycket sopor att ta hand om och att vi för det andra sorterar dem så att vi kan hantera dem på ett bra sätt. Den saken ämnar jag behandla när jag om ett par dagar skall delta i Svenska renhållningsverksföreningens årsmöte.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det kompletterande svaret. Uppenbarligen har vi ganska lika åsikter om frågan, och det är bra. När det gäller sopmängderna har vi faktiskt ett beslut sedan 1970-talet om att sortera mer sopor, och detta går åt galet håll. Vi bränner mer sopor i stället för att sortera mer och mer. Egentligen borde inte denna situation behöva vara så allvarlig som den är. Nu hoppas jag att de åtgärder som statsrådet talat om verkligen ger resultat så att något blir gjort snart. Dioxin är ett av de farligare utsläppen vi har. Det påverkar oss människor på ett mycket negativt sätt.

Herr talman! Mats O Karlsson har frågat jordbruksministern när LD-50 tester helt kan förbjudas i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Vid det internationella seminarium som i kemikalieinspektionens regi hölls i Helsingfors i förra veckan diskuterades bl.a. de s.k. LD-50-testerna. Denna testmetod innebär att ett större antal försöksdjur ges sådana doser av kemiska preparat att 50 Jo av försöksdjuren dör. Vid seminariet rådde en stor enighet om de etiska och vetenskapliga invändningar som kan riktas mot testmetoden. Deltagarna var därför också överens om att man borde söka alternativa och kompletterande utvärderingsmetoder. Exempel på sådana är att man i stället jämför de olika ämnenas kemiska struktur, att man i stället gör vävnadsoch blodtester samt att man utnyttjar modern datateknik. Ett mycket aktivt arbete med vissa av dessa alternativ pågår i Sverige i ett forskningsprojekt vid Helsingforss universitet. Även i många andra länder pågår likartad forskning. Jag finner det glädjande att man internationellt kunnat enas om att minska användningen av LD-50-tester och att satsa resurser på att ta fram alternativa metoder. Redan i dag används LD-50-tester med färre antal djur än tidigare. Testmetoden kan tyvärr inte undvaras i dag, men målsättningen måste dock vara att den pågående forskningen skall kunna leda till sådana rön att man snarast och i största möjliga utsträckning kan avstå från användningen av LD-50-tester.
Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för ett bra svar på min fråga. Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över det initiativ som den nybildade kemikalieinspektionen har tagit vid det omtalade OECD-seminariet. Som jag anger i min fråga har kritiken mot LD-50-tester två utgångspunkter. Dels är de vetenskapligt tvivelaktiga, dels är de oetiska och kräver ett stort antal försöksdjur. Trots att den vetenskapliga kritiken under senare år blivit alltmer samstämmig och flera myndigheter, bl.a. produktkontrollbyrån inom kemikalieinspektionen samt Läkemedelsindustriföreningen, ändrat sina bestämmelser och slutat kräva LD-50-test dröjer sig metoden kvar på flera håll i landet. Under 1985 förekom enligt ansökningar om etisk prövning av djurförsök sådana tester i Helsingfors på statens miljökontrollaboratorium, hos Astra och Kabi Vitrum samt hos FOA i Umeå. Min bedömning är att detta utnyttjande av en gammal, tvivelaktig metod många gånger beror på slentrian — man kan metoden, har alltid använt den och det är besvärligt att ställa om till något nytt. Produktkontrollnämnden har också i brev i oktober 1985 till Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök vittnat om hur svårt det är att nå ut med information till dem som avser att komma in med dokumentation över ett nytt medel. Produktkontrollnämnden kräver inte LD-50-test. Den metoden nämns över huvud taget inte i dess råd och anvisningar. Ändå finns metoden kvar och test utförs. Det är därför jag tror att ett enkelt förbud vore det effektivaste för att få slut på användningen av metoden. Det skulle säkert också stimulera utvecklingen av alternativa testmetoder.
Herr talman! Jag delar Mats O Karlssons uppfattning att det skulle vara utomordentligt bra om vi direkt kunde förbjuda metoden — den krävs inte som grund för att läkemedel skall bli godkända i Sverige. Anledningen till att det är svårt är att ett antal andra länders klassificeringssystem för att godkänna läkemedel bygger på metoden. Här liksom i så många andra frågor som gäller miljön måste vi försöka få andra länder att ändra sina regler för att helt kunna komma bort från metoden. Jag vill deklarera att regeringens och de svenska myndigheternas inställning är helt entydig: Vi önskar så fort som möjligt komma bort från dessa metoder.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med den kompletteringen av svaret. Just på grund av det statsrådet Birgitta Dahl nu sade var det speciellt viktigt att seminariet som hölls i förra veckan hade samlat deltagare från inte mindre än 16 länder och att det sker en samverkan inom OECD. Tack!
Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att öka medlen till energiforskning och då med särskild betoning på användarsidan. Förslag till program för forskning och utveckling inom energiområdet har nyligen överlämnats till regeringen av energiforskningsutredningen . Förslaget remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att för riksdagen framlägga ett samlat forskningspolitiskt förslag i början av år 1987. Jag vill mot denna bakgrund inte föregripa remissutfallet när det gäller energiforskningsutredningen och beredningen av regeringens forskningsproposition. Jag vill emellertid betona att regeringens beslut om direktiven till energiforskningsutredningen fattades innan olyckan i Tjernobyl ägde rum. Det är inte möjligt att nu bedöma hur denna händelse kan påverka inriktningen av den framtida energiforskningen. Det underlag som under hösten kommer att utarbetas inom Energirådets ram kommer att utgöra ett underlag för en sådan bedömning.

Herr talman! Jag vill understryka att Marianne Andersson uppfattar mitt svar rätt när jag säger att vi naturligtvis måste bedöma den här frågan med nya ögon i dagens läge. Sedan vill jag bara i rättvisans namn betona en sak till. Frågan om hur mycket som satsas på utveckling av ny teknik skall bedömas i ljuset av hur mycket vi satsar totalt på forskning, utveckling och marknadsintroduktion. När det gäller det senare ledet har vi under de senaste tio åren satsat ungefär 10 miljarder kronor. Av dem har 7 miljarder kronor satsats sedan regeringsskiftet 1982. Det har inte funnits någon period i svensk historia där så mycket resurser totalt sett har satsats på hushållning och ny teknik som under den nuvarande regeringens mandatperiod.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att de vilka av säpo betraktas som ”säkerhetsrisker” och av detta skäl diskvalificeras från vissa tjänster får besked om säpos underlag. Jag utgår från att Sten Andersson med sin fråga syftar på utformningen av den s.k. kommunikationsregeln i 13 § personalkontrollkungörelsen. I bestämmelsen slås fast att den som är föremål för personalkontroll skall ha rätt att ta del av och yttra sig över de uppgifter som kan komma att lämnas ut om honom från rikspolisstyrelsen. Undantag gäller för bl.a. sådana uppgifter som är föremål för annan sekretess än registersekretessen, t.ex. spaningsuppgifter rörande brottslig verksamhet. Enligt min mening är det självklart att sådana uppgifter normalt inte kan lämnas ut, om man på allvar vill skydda oss mot brott mot rikets säkerhet. Med hänsyn till de väsentliga säkerhetsintressen som här står på spel ser jagi dag inte några förutsättningar att utvidga insynsrätten för den enskilde. Jag vill tillägga att det inte är rikspolisstyrelsen som gör bedömningarna i tillsättningsärendena. Ansvaret för dessa ankommer odelat på anställningsmyndigheten.

Herr talman! Till skillnad från vad som varit fallet när det gällt en del andra svar som jag har fått från statsrådet är jag nöjd den här gången. Jag tillhör den kategori svenskar som är övertygade om att vi på allvar måste skydda oss mot brott mot rikets säkerhet. Men jag menar att man samtidigt måste vara mycket noga med att inte i alltför många fall använda dessa paragrafer. Det är ju trots allt bekymmersamt för den enskilda människan som söker ett jobb, om det visar sig att hon inte får det — och man sedan inte vill säga varför. Jag kan förstå, herr talman, att man i undantagsfall måste tillgripa den här bestämmelsen för att skydda rikets säkerhet, men jag hoppas att man är mycket restriktiv när man tillämpar den. Det fall som nyligen har varit aktuellt i massmedia hoppas jag är sådant, om någonting kommer ut om bakgrunden, att man verkligen har torrt på fötterna. Det skulle vara en oerhörd tragedi, om det visade sig att man fattat ett beslut på felaktigt underlag som sedan raserat en enskild människas karriär.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig, om jag är beredd att ta initiativ till att i lag förbjuda försäljning av handbojor, s.k. fängsel, i den öppna handeln. Vidare har Göthe Knutson frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att sådana fängsel används vid rån och annan brottslig verksamhet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Av de allmänna bestämmelserna i brottsbalken följer att föremål som har använts som hjälpmedel vid brott eller på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning kan förklaras förverkade. Redan i dag gäller alltså att t.ex. handbojor, som använts för att genomföra ett rån eller något annat brott eller som kan befaras komma att användas i sådant syfte, kan tas i beslag och förklaras förverkade. Jag har för närvarande inte något underlag för att bedöma, om det härutöver kan behövas särskilda bestämmelser som specifikt tar sikte på handbojor. Det är emellertid min avsikt att närmare undersöka denna fråga. Eftersom jag inte kan se någon rimlig legal användning hos allmänheten av handbojor, är jag beredd att överväga lagstiftning.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag trodde ärligt talat inte att det fanns möjligheter att i öppna marknaden köpa polisutrustning, som skall användas av ordningsmakten vid omhändertagande av stökiga eller farliga personer. Det finns ju heller inte någon som helst anledning att andra än ordningsmakten skall ha tillgång till dylik utrustning. Det har visat sig att rånare nu använder t.ex. handbojor för att på ett effektivt sätt oskadliggöra sina offer. Det är högst anmärkningsvärt att samhället öppet medverkar till att indirekt stödja brottslig verksamhet, eftersom utrustningen saluförs så öppet som sker. Jag och moderata samlingspartiet är verkligen inte några förbudsivrare, men när det gäller att förebygga brottsliga handlingar får man se saken annorlunda. I svaret säger justitieministern att dessa ”hjälpmedel” som kan befaras användas vid brott kan förklaras förverkade. Ja, det är klart, men kan man köpa nya för 50 kr. i en butik vid Sergels torg, avskräcker det verkligen inte att man kan få dem förverkade. I slutet av svaret säger justitieministern att eftersom han inte kan se någon rimlig anledning till att det skall finnas en öppen försäljning och att allmänheten knappast kan ha någon användning för handbojor, är han beredd att överväga lagstiftning. Det övervägandet är kanske litet onödigt. Jag hoppas att jag kan tolka svaret så att justitieministern är beredd att snarast framlägga förslag om förbud mot sådan försäljning. Om det är andemeningen i svaret, ber jag än en gång att få tacka.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I det framgår av min fråga till justitieministern att jag ser ett förbud mot saluförandet och mot innehavet av s.k. fängsel som rimligt. Nu säger justitieministern att han för närvarande inte har något underlag för att bedöma om en lagstiftning är nödvändig. Jag skall då genast ge justitieministern underlag för en sådan lagstiftning. Jag har i dag talat med kriminalinspektör Hoffstedt vid Helsingforsspolisen, som för övrigt var den som framträdde i TV-programmet i söndags där svenska folket förvånat fick veta att man kunde köpa sådana fängsel, handbojor och fotbojor, i affärerna. Priserna ligger mellan 50 kr. för importerade fängsel från Taiwan och 300 kr. för sådana som polisen använder. Båda är i stort sett lika effektiva har jag fått veta. Fängsel är ett ganska nytt inslag i brottsverksamheten i Sverige. Det första rånet i Helsingfors med hjälp av handbojor utfördes i september i fjol. Det var vid ett rån på postkontoret på S:t Eriksgatan. Personalen passiviserades med handbojor. Sedan dess har fyra rån i Helsingforssområdet förövats med hjälp av handbojor — i Älta den 7 januari, vid Sockenplan den 27 januari, i Handen den 16 februari och senast på Enskedevägen den 16 maj. I Enskede var det en värdetransport som blev rånad. Detta rån gav rånarna icke mindre än 4 milj.kr. Dessa rån med hjälp av fängsel går till på följande sätt: Rånarna sprejar gas mot ansiktet, i ögonen, på offren. Offren försöker då skydda ansiktet med händerna och blundar samtidigt. Snabbt fäster rånarna då dessa fängsel på offren. För att ytterligare försvåra larmandet för offren och förbättra för sig själva fäster rånarna offren vid något stängsel med ytterligare handbojor. På detta sätt vinner rånarna tid.

Herr talman! Margareta Persson har ställt två frågor till mig. Hon vill veta dels om jag kommer att tillsätta en utredning om att utvidga kommunernas ansvar för skadeförebyggande insatser, dels om jag kommer att ge socialstyrelsen i uppdrag att se till att skadestatistik börjar föras. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag har för avsikt att inom kort föreslå regeringen att besluta om ett uppdrag till socialstyrelsen att ta initiativ till en central registrering av sådana skadefall i befolkningen som behandlas inom den offentliga hälsooch sjukvården. Socialstyrelsen har i samråd med några landsting undersökt förutsättningarna för en sådan registrering och också påbörjat visst förberedande arbete härför. I uppdraget till socialstyrelsen bör det också enligt min mening ingå att utreda och till regeringen redovisa hur miljöoch hälsoskyddsnämnden skall kunna bidra till att förebygga denna typ av skador.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det positiva svaret på mina frågor. Jag har ställt dem mot bakgrund av att ingen registrering av olyckor i dag sker och att ingen kommunal myndighet har konkret ansvar för olycksförebyggande arbete. Alla kan skylla på varandra. Om man skall kunna förebygga olyckor måste man veta vad som orsakar olyckorna. Det är inte för att skapa nya utredningar i byråkraternas skrivbordslådor eller för att skapa nya register som detta krav så envist har rests under många år, bl.a. från barnmiljörådet, utan det är därför att vi måste förebygga att olyckor sker. Ungefär en kvarts miljon barn skadas varje år så allvarligt att de måste uppsöka läkare. Ungefär två barn per vecka dör vid olyckor. Men hur olyckorna ser ut vet vi mycket litet om. Skadorna i arbetslivet är däremot mycket mer dokumenterade, trots att det är i hemmet och på fritiden som de allra flesta olyckorna inträffar. Jag tackar statsrådet för det positiva svaret, och jag förväntar mig nu att detta arbete kommer i gång.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig om jag är beredd att låta remisstvånget från läkare vid behandling hos sjukgymnast utgå ur förordningen med taxa för sjukvårdande behandling m.m., den s.k. behandlingstaxan.
Finansministern riktade den 15 maj i bl.a. TV:s Rapport svepande anklagelser mot centerpartiet och dess påstådda ekonomiska flykt från verkligheten. Vill finansministern klarlägga vilka konkreta punkter finansministern avsåg i sin kritik?
Frågan om remisstvång för rätt till ersättning från sjukförsäkringen har nyligen tagits upp av Legitimerade sjukgymnasters riksförbund i skrivelse till socialdepartementet. Frågan har av departementet remitterats till riksförsäkringsverket och socialstyrelsen för yttrande. I avvaktan på vad verken kommer att redovisa i sina yttranden är jag inte beredd att lämna något besked i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret. Sjukgymnasternas utbildning och yrkesroll har ju genomgått en betydande utveckling sedan 1930-talet, när remisstvång ansågs naturligt. Deras självständiga yrkesutövning och det egna yrkesansvaret var skälet till att de fick egen legitimation. Numera har legitimerade sjukgymnaster tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra om läkare bör konsulteras för behandling. Av sjukgymnasternas etiska regler kan man också utläsa att de anser att läkarundersökning bör ske i normalfallet men att det finns situationer där diagnos och behandlingsindikation är så pass klar att undantag ifrån den regeln är motiverad. Vi är säkert överens om att patientsäkerheten måste garanteras i alla lägen men att det inte bör ske till priset av att en professionellt seriöst arbetande yrkeskår omyndigförklaras. Därför var det riktigt att regeringsrätten fastslog att remisstvång inte föreligger. Därmed förefaller det också rimligt att försäkringskassan betalar ersättning också när läkarremiss saknas.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder så att idrottsutövare, för vilka inbetalas arbetsgivaravgifter, garanteras ersättning från försäkringskassa. Inkomst av idrottsutövande betraktas efter en dom i regeringsrätten numera som inkomst av förvärvsarbete och grundar därmed också rätt till sjukpenning för idrottsutövare i samma utsträckning som för andra sjukpenningförsäkrade. En förutsättning för rätt till sjukpenning är att arbetsförmågan är nedsatt med minst hälften på grund av sjukdom. Arbetsförmågebedömningen görs i förhållande till den sjukpenningförsäkrades samlade arbetsinsats. För den som har flera arbeten innebär det att om sjukdomen hindrar honom från att utföra minst hälften av den samlade arbetsinsats som han utför som frisk kan han få sjukpenning. I det fall Lars Sundin refererar till har uppenbarligen idrottsutövningen utgjort mindre än hälften av den samlade arbetsinsatsen. För närvarande finns det endast två sjukpenningnivåer, hel eller halv sjukpenning. Ersättningsnivåerna inom sjukförsäkringen är dock föremål för utredning. Utredningen om sjukförsäkringens roll, den s.k. rehabiliteringsutredningen, skall bl.a. ta ställning till frågan om flera ersättningsnivåer inom sjukförsäkringen. Förslag väntas senast under våren 1987. I avvaktan på rehabiliteringsutredningens betänkande har jag inte för avsikt att föreslå några särskilda åtgärder för idrottsutövare.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
Då tycker de naturligtvis också att försäkringskassan skall träda in och ersätta skadad spelare. För även om den skadade spelaren kan arbeta civilt — om jag så får uttrycka det — trots sin skada, utgör ju idrottslönen en väsentlig del av hans totala inkomst, och den delen, idrottslönen, skall försäkringskassan stå för och inte klubben. Klubben har ju betalat en försäkring genom de sociala avgifterna och tycker naturligtvis att skadade spelare då också skall ha ersättning via försäkringskassan. Det skall väl ändå inte vara så att man först betalar sociala avgifter för spelarna och sedan dessutom betalar dem när de blir skadade. Vet statsrådet om det pågår något arbete med allmänna råd och anvisningar för försäkringskassornas handläggning av sådana här frågor? Det råder en viss förvirring ute i kassorna.

Kammaren övergår nu till att debattera näringsutskottets betänkande 36 om vissa oljebolagsfrågor.

Herr talman! Det är frestande att i det här ärendet dra paralleller mellan affärerna i TV-serien Dallas och regeringens oljeaffärer. I en, på underlag och motiveringar synnerligen mager proposition om vissa oljebolagsfrågor har regeringen framlagt förslag att OK, Neste OY och det statliga, helägda Svenska Petroleum skall gå in som ägare i ett gemensamt företag, OKP, med verksamhet inom oljeområdet. Sedan år 1975, då Svenska Petroleum bildades, har Sveriges skattebetalare satsat en och en halv miljard i Svenska Petroleum. Bolagets uppgift skulle vara att förstärka Sveriges trygghet beträffande försörjningen av oljeprodukter på en osäker oljemarknad. SP har inte varit ett särskilt lyckosamt företag under de senare åren. OK har inte heller gått särskilt bra. Förluster under några år i rad på totalt uppemot en miljard kronor har skakat OK i sina grundvalar. Företaget har tvingats upplösa reserver och tvingats sälja ut delar av sin raffinaderiverksamhet. Trots detta har OK:s rörelse inte gått ihop. Situationen för företaget har efter hand blivit allt allvarligare. Inget kunde då kännas mer angeläget för en socialdemokratisk regering än att gå in och hjälpa ett av rörelsens företag. Det är den hjälpen vi nu ser redovisad i en proposition som på några få sidor rapsodiskt beskriver tillvägagångssättet. Att utifrån propositionen göra en ekonomisk bedömning av det affärsmässiga i förslaget är omöjligt. Samtidigt som regeringen ett otal gånger har kritiserat företag som skall introduceras på börsen för att de inte i detalj i emissionsprospekt har redovisat sin ekonomi, så väljer regeringen själv, åberopande konkurrensskäl, att dölja det mesta genom att hemligstämpla allt material. Skälet till detta, herr talman, kan inte vara annat än att affären av allmänheten kan tolkas som osund. Statens bolag, SP, beräknas i den konsoliderade balansräkningen per den 1 januari 1986 ha ett eget kapital om minst 550 milj.kr. Detta ger staten 30 26 av aktiekapitalet. OK har å sin sida garanterat att den verksamhet företaget lämnar över och som givit OK uppemot 1 miljard kronor i förluster utgör ett värde av minst 580 milj.kr. Detta ger OK en ägarandel på 53 20. Neste, det statliga finska oljebolaget, går in med 320 milj.kr. i kontanter och med råolja till ett värde av 280 milj.kr.; det gör alltså totalt 600 milj.kr. Detta ger företaget bara 17 970 av aktiekapitalet, men samtidigt en leveransrätt om 600 000 m? oljeprodukter årligen till OKP. SP avstår med andra ord, trots att deras tillförda värde är lika stort som OK:s, ägarmajoritet till OKP. Herr talman! Vi kan med andra ord slå fast att den nybildade OKP koncernen, som -— trots att riksdagsbeslut inte fattats — dragit i gång sin verksamhet och tillsatt sin styrelse, inte längre är ett statligt bolag, utan ett bolag som står under total dominas av enskilda intressen. Genom de vetoregler som aktieägarna i OKP-koncernen har kommit överens om kan var och en av dessa blockera bolagets utveckling. Denna helt förändrade situation tar den socialdemokratiska regeringen nu till intäkt för att låta skattebetalarnas finansieringsstöd för det tidigare statliga bolaget föras vidare till det privatägda, folkrörelsedominerade OKP-bolaget. Det är ett övergrepp mot den tidigare tanken om statens intresse av dominans och deltagande i oljebranschen. Detta är värt att uppmärksamma och kräver flera förklaringar än vad som ges i propositionen på i stort sett bara tre rader. Förutom att staten avstår från aktiemajoriteten ger den OKP den exklusiva rätten att leverera oljeprodukter till samtliga Sveriges OK-mackar som ligger utanför OKP-koncernen. Risken är stor och givetvis frestelsen uppenbar att OKP kommer att tillämpa låga marginaler. Därmed får man en konsolidering och vinstöverföring till OK-förbundet. Detta är, herr talman, ett allvarligt påstående, men vilka garantier för motsatsen har vi som skattebetalare när vi nu går in som minoritetsägare? Affärstransaktionen kan inte uppfattas som annat en än gåva från den socialdemokratiska regeringens sida på minst 550 milj.kr. till OK och till den ekonomiska grenen av den socialdemokratiska rörelsen. Det är därför som vi moderater hävdar att staten borde ha valt att låta SP på ett öppet sätt utförsäljas till högstbjudande intressent. Ett sådant förfarande skulle ha givit staten en intäkt som den nu går miste om. Dessutom — och det är inte minst viktigt — skulle den socialdemokratiska regeringen då ha undvikit att låta skuggor falla över sig av misstanken att favorisera egna intressen. Men det är inte slut med det här. Verkligheten är nämligen den att SP och OK sammanslagna inte skulle ha kunnat driva en lönsam verksamhet i konkurrens med andra oljebolag utan kapitaltillskott. Förmodligen upplevde regeringen det då som något magstarkt att man från statens sida skulle tillskjuta ytterligare medel, utöver gåvan på 550 milj.kr. Förmodligen kunde inte heller OK med sina stora förluster ta fram så mycket kapital. Man sökte sig därför till en annan partner, som med blygsamma anspråk på ägande kunde tillskjuta 600 milj.kr. i friska medel. Det finska statliga Neste kände sig tilltalat härav, för det fick rätten att varje år leverera 600 000 m? oljeprodukter till Sverige. Detta ger Finland möjlighet att förbättra sin handelsbalans vad gäller Sovjetunionen med värdet av detta, ca 600 milj.kr. I och för sig kan det här vid första ögonkastet se rätt oskyldigt ut, men det innebär att Sverige avstår från att från Sovjet importera samma mängd oljeprodukter. Sveriges handelsbalans med Sovjet försämras och därmed våra möjligheter till export av livsmedel, kemiska produkter, verkstadsprodukter, maskiner etc. Redan nu är det tillräckligt svårt att få loss valuta för handel med Sovjet. Inte minst efter Tjernobylolyckan kommer det att vara ännu svårare. Med den socialdemokratiska regeringens generositet mot OK försvinner för varje år ytterligare minst 600 milj.kr. Det är alltså svenskt näringsliv som får betala fusionen SP-OK genom minskad export till Sovjetunionen, i ett läge där vi behöver ytterligare utveckling ta vår utrikeshandel. Den finska förslagenheten när det gäller att skapa förutsättningar för export för sin industri är lika stor som den svenska regeringens enfald. I går beslöt den socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen av bytesbalansskäl att höja charterskatten med 100 milj.kr. I dag kommer den socialdemokratiska majoriteten att försämra vår verkstadsexport till Sovjet med 600 milj.kr. Var finns logiken? Vad säger de övriga oljebolag som verkar på den svenska marknaden? Kan de känna sig nöjda med att staten favoriserar OK? Tycker de att det föreligger konkurrensneutralitet när staten med alla tillgängliga medel gynnar ett av oljebolagen på marknaden? Hur stämmer detta med den försäljningstrygghet som regeringen talar om? Vilka garantier för denna finns när man retar upp de övriga, som i ett krisläge förväntas också skola ställa upp? Det finns också ett annat intressant område, som det finns anledning att ta upp till debatt. I en handling som SP-koncernen gav ut för drygt ett år sedan, i april 1985, undersökte man vilka intressen svensk industri kunde ha av att köpa in sig i Svenska Petroleum Exploration, det norska dotterbolaget, som nu kommer att överföras till hälften till OKP. I detta bolag fanns intressen på den norska kontinentalsockeln. SP-koncernen gick ut och sade: Vårt bolag är värt 480 milj.kr. Vill ni köpa andelar i det? Det är, herr talman, värt att notera att hälften av detta bolag i dag säljs för en krona. Man kan fråga sig vad det är för tragedier som har inträffat och som har gjort att SPE har fallit med 480 milj.kr. i värde på ett år. Jag hoppas att Åke Wictorsson eller energiministern själv vill komma med en förklaring. Oljeprospekteringen i Nordsjön har kostat mycket pengar, och staten har under årens lopp tillskjutit stora belopp. Förra året beslöt riksdagen på regeringens förslag att anslå 600 milj.kr. i stöd till oljeprospektering. Därav skulle 540 milj.kr. gå till SP, eftersom det var ett helstatligt bolag. Övriga skulle få dela på 60 milj.kr. Nu, ett år senare, är regeringen beredd att till det nybildade OKP, i vilket man bara är minoritetsägare, överlämna det som ännu inte är utnyttjat av detta bidrag, nämligen 170 milj.kr. Vad ligger bakom denna ändrade inställning till statligt och enskilt ägande? Är det möjligen OK? Det finns, herr talman, betydligt mycket mer att ta upp i den här frågan. Från moderat sida är vi minst sagt upprörda över regeringens hantering av SP och skattebetalarnas pengar. Vi har därför i en av reservationerna yrkat att den planerade bolagsbildningen inte skall fullföljas. Med detta yrkar jag bifall till de moderata reservationerna vid näringsutskottets betänkande 36.

Herr talman! Svenska Petroleum har sedan en tid tillbaka agerat på en marknad som kännetecknas av överetablering och pressad lönsamhet. En sammanslagning av Oljekonsumenternas förbund och Svenska Petroleum AB anser vi i folkpartiet mot denna bakgrund som godtagbar. Det är viktigt att anpassa råoljeförsörjning och förädlingskapacitet till OK:s andel av oljemarknaden. Genom sammanslagning kan SP garanteras avsättning för sina produkter. I propositionen föreslås att även det finska Neste, som framför allt får sin olja från Sovjetunionen, skall ingå som delägare och därmed garanteras att till bolaget OKP på marknadsmässiga villkor få leverera minst 600 000 m? råoljeprodukter årligen. Med tanke på den minskade marknaden och rådande prispress har vi svårt att förstå varför något företag — svenskt eller utländskt — skulle garanteras en relativt stor del av den svenska marknaden. Dessutom föreslås att staten lämnar en garanti beträffande värdet av den tillskjutna egendomen. I propositionen betonas också vikten av att verksamheten kan bedrivas affärsmässigt samt att strukturinsatser skall finansieras på kommersiella villkor. Folkpartiet tycker att detta rimmar dåligt med de statliga garantiutfästelser som regeringen ämnar utfärda. Herr talman! Det är inte så länge sedan som en överenskommelse träffades mellan OK och SP om samverkan på olika områden.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

Herr talman! Då Olof Johansson, som har specialkunnande vad avser oljebolagsfrågorna, är förhindrad att delta i denna debatt, skall jag göra några korta kommentarer till det nu aktuella betänkandet 1985/86:36 om vissa oljebolagsfrågor. Trots att oljeersättningen har varit mer framgångsrik än de flesta av oss ansåg möjligt, är oljan fortfarande vårt största enskilda energislag. Så kommer det också att förbli under åtskilliga år framöver. Det finns alltså tunga motiv för att så långt som möjligt effektivisera oljehandel och främja en god försörjningstrygghet. Vi har i centern under lång tid förordat en samordning av de nationella oljeföretagen. Samgåendet mellan OK och SP ligger alltså väl i linje med vad centern tidigare har förordat. Genom Nestes inträde i bolaget har samarbetet vidgats till ett nordiskt perspektiv. Detta kan innebära fördelar. Vii centern vill ändå stryka under att det i propositionen redovisade samgåendet mellan OK, SP och Neste knappast kommer att bli problemfritt. Samarbetet i det nya bolaget OKP styrs av ett komplicerat avtal. På en rad punkter har de ingående företagen vetorätt. Självfallet kan detta innebära låsningar bl.a. avseende fullföljande av vissa nationella uppgifter som lagts till bolaget med anledning av det statliga delägandet. Totalt tror vi att de gemensamma intressena skall väga så tungt att rimliga lösningar kan nås på partsskiljande problem. Vi i centern menar att OKP bör få sin chans. I varje fall anser vi det olämpligt att falla undan för de internationella oljebolagens intressen. Vi i centern ser en klar fördel i att Sverige som nation kan företrädas gentemot oljeproducerande länder av ett företag länder som har dominerande statligt ägandeintressen. OKP kommer i det sammanhanget att uppfattas som ett av statsmakten sanktionerat företag, och därmed kan förhandlingar bedrivas på mera jämbördig nivå. Även om det i dagens överskottsmarknad kan synas vara inaktuellt med dylika direkta förhandlingar och överenskommelser, kan den tid då detta åter blir aktuellt komma snabbare än vi tror. I någon mån kan OKP medverka till att öka försörjningstryggheten avseende olja. Bildandet av OKP kan alltså på ett rimligt sätt platsa i en välavvägd och långsiktig oljepolitik. Den statliga andelen i OKP kommer i utgångsläget att vara 30 96. Vi anser inte att det finns skäl att i nuläget ändra på den andelen. I ett längre perspektiv ser vi däremot inget hinder att den statliga andelen till viss del kan avyttras. När erfarenhet vunnits av OKP:s effektivitet och konkurrenskraft, och jag förutsätter då att det blir ett positivt utfall, kan det inte vara primärt att genom ett statligt ägande bedriva en konstruktiv oljepolitik. Det kan mycket väl räcka med en insynspost för att markera OKP:s nationella uppgifter. På ett par viktiga punkter delar inte centern utskottsmajoritetens uppfattning. Informationen avseende bildandet av OKP borde redan från början ha varit bättre. Propositionen är i viktiga avsnitt alltför knapphändig. Vi delar inte heller utskottsmajoritetens expansiva syn på oljeprospekteringen. Med hänsyn till den krympande oljemarknaden och den målsättning som vi är överens om, att ytterligare minska vårt oljeberoende, finns det ingen anledning för staten att stimulera omfattande oljeprospektering. Vi anser att stöd till oljeoch gasprospektering bör begränsas till insatser inom Sverige. De företag som önskar bedriva prospektering utomlands bör själva stå för de ekonomiska riskerna i sådana satsningar. Möjligen kan vi acceptera att stöd utgår övergångsmässigt för insatser i Nordsjön. Centern avstyrker alltså regeringens begäran om bemyndigande att fatta beslut som medger att de reserverade prospekteringsmedlen enligt nu gällande regler får utnyttjas inom OKP-koncernen. Vi menar att regeringen i stället skyndsamt skall framlägga förslag om ändrad inriktning på prospekteringsstödet enligt de principer jag här redovisat. Därmed kan resurser frigöras för andra, mer angelägna ändamål inom energisektorn. Det bör väl också påpekas att det här är överenskommelser som kommit till stånd fullt frivilligt. Jag har i alla fall fått den uppfattningen att de priser som betalats sannolikt skulle ha varit ungefär desamma om det hade varit andra parter inblandade i affären. Därmed tycker jag att mycket av det som sades tidigare om att affären skulle vara osund faller på rent sakliga grunder.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

Herr talman! Näringsutskottet anser att det är av stor vikt att landets försörjning med oljeprodukter inte tillåts att bli helt beroende av utländska intressen. Det är därför positivt att möjligheterna till ökad samverkan mellan svenska oljeföretag kan tas till vara. Från beredskapssynpunkt är det värdefullt att norska och andra företag som har tillgång till oljekällor är väl företrädda på den svenska oljemarknaden. Mot den bakgrunden hälsar utskottsmajoriteten med tillfredsställelse det avtal som träffats mellan staten, Oljekonsumenterna och det statliga finska bolaget Neste om bildande av ett gemensamt ägt bolag, OK Petroleum. Bolaget kommer att ägas till 53 96 av OK, 30 26 av staten och 17 26 av Neste. OK tillskjuter den rörelse som bedrivs inom varuförsörjning, företagsmarknad och värme inkl. distribution. Häri ingår bl.a. 21,5 26 av aktierna i Scanraff och 50 96 av aktierna i OK Kracker. OK-föreningarnas verksamhet berörs inte på annat sätt än att det nya bolaget skall leverera OK föreningarnas hela behov av drivmedel och eldningsoljor. Detta innebär att OK:s tillskott uppgår till 580 milj.kr. per den 1 januari 1986, vartill kommer en extra nedskrivning av varulagret med 100 milj.kr. under 1986. Därutöver tillför OK OK-föreningarnas marknad som en garanterad marknad för det nya bolagets produkter. Per-Richard Molén ville bortse från dessa fakta när han gick till illasinnat angrepp mot förslaget. Neste tillskjuter 600 milj.kr. — dels 320 milj.kr. kontant, dels 280 milj.kr. i form av råolja. Neste har fått rätt att årligen på marknadsmässiga villkor leverera 600 000 M? oljeprodukter. Genom överenskommelsen blir det statliga engagemanget i huvudsak oförändrat. Statens ägartillskott garanteras till 550 milj.kr. Utskottet tillstyrker i alla delar regeringens förslag. Mot utskottets beslut har de borgerliga ledamöterna reserverat sig i olika delar. Gemensamt anser de i reservation nr 1 att informationen i regeringens proposition inte varit öppen och tillräckligt fyllig. Till detta är att konstatera att utskottet har haft tillgång till all den information som utskottsledamöterna har efterfrågat. Utskottets ställningstagande grundas både på propositionen och på det material utskottet därutöver erhållit. Läser man reservation nr 1 skulle man kunna tro att här finns begravda hundar. Så är alltså inte fallet. Regeringen har inte dolt något. Vid en jämförelse med de regeringspropositioner som lades fram under de borgerliga regeringsåren, hävdar sig den aktuella propositionen väl. Självfallet förändras, i takt med utvecklingen, kraven på vad som skall redovisas i regeringspropositioner, bl.a. i samband med företagsaffärer. Utskottet utesluter inte att det kommer förändringar i framtiden. I det aktuella ärendet har dock enligt utskottets uppfattning informationen varit till fyllest, och det finns det anledning att slå fast, mot bakgrund av den här reservationen. De moderata ledamöterna säger i reservation nr 2 att det finns anledning att misstänka att regeringen i samband med bildandet av OK Petroleum på ett otillbörligt sätt gynnar OK. Det finns, framhåller reservanterna vidare, inget skäl att stödja just kooperativa företag. För att börja med det sista: Konsumentkooperationen innebär att konsumenterna bygger upp företag där de själva har insyn och inflytande och delar överskotten i förhållande till inköpta produkter. Bestämmanderätten grundas på principen en medlem-en röst. Detta ger de konsumentkooperativa företagen en unik ställning i jämförelse med de privata och multinationella företagen, när det gäller demokratiskt styre, insyn och kontroll. Inte minst skapar detta en stark förankring av företagens verksamhet inom landet. Allt detta har vi erkänt i många andra sammanhang. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta när det gäller oljekooperationen. Tvärtom finns det anledning att betona dessa faktorer, som har ett speciellt värde när det gäller oljebranschen, där marknaden domineras av stora multinationella företagskombinationer, som kan laborera helt oberoende av oss i Sverige. Det är för mig helt obegripligt att moderaterna med sitt nationella förflutna kan påstå att det mot denna bakgrund inte finns anledning att stödja just kooperativa företag inom oljebranschen. Nu hör det till saken att moderaterna inte har redovisat en enda punkt och inte fört fram ett enda argument som stöder misstänkliggörandet i reservationen att OK otillbörligt skulle gynnas. Hela Per-Richard Moléns anförande var ett enda försök till misstänkliggörande utan att redovisa några argument. Jag ber därför att till Per-Richard Molén få rikta en klar och konkret uppmaning: Redovisa här i debatten de skäl som ni har för detta misstänkliggörande! Jag kan bara hänvisa till vad representanterna för de andra två borgerliga partierna sagt alldeles nyss — de om några borde ju kunna sägas vara bättre bedömare av denna situation än jag-— och de har klart deklarerat att det inte finns fog för något misstänkliggörande. I reservation nr 3 ifrågasätter folkpartisterna det utländska inflytandet i OK Petroleum, som erhålls genom att Neste för ett pris av 600 milj.kr. får 17 90 av ägarkapitalet. Enligt utskottsmajoriteten innebär Nestes inträde att det nya bolaget får ett tillskott av friskt kapital som är nödvändigt för att ge slagstyrka på marknaden. Neste har kompetens i fråga om varuförsörjning och förädling av råvara samt marknadskraft, vilket förstärker det nya bolagets möjligheter. Detta är värdefullt. Till bilden hör också att Neste redan i dag levererar produkter till den svenska oljemarknaden. Garantin på 600 000 m? oljeprodukter är alltså inte ett nettotillskott. Enligt reservation nr 4 anser moderaterna att det inte finns några motiv för staten att äga oljeföretag. Vår energiförsörjning skall i stället tryggas genom norska och internationella oljeföretag. Som riksdagen fastslog år 1984 skulle det statliga engagemanget i Svenska Petroleum syfta till att skapa en försörjningsmässigt stabil struktur på den inhemska oljemarknaden. Detta skäl kvarstår naturligtvis fortfarande och motiverar i sig det statliga engagemanget i OK Petroleum. Ser vi på förslaget i dess helhet kan vi konstatera att det självfallet är ett starkt nationellt intresse att det finns ett svenskt oljebolag. Det är naturligt att staten och oljekooperationen tar ansvar för detta, när andra intressenter inte klarar uppgiften. I fråga om prospekteringsverksamheten finns det tre reservationer, nämligen en från vardera moderaterna, folkpartiet och centern. Moderaterna protesterar mot oljeprospektering med statliga subventioner och anser att prospekteringen skall ske enbart efter affärsmässiga principer. Centern vill över huvud taget inte bedriva oljeprospektering. Folkpartiets reservation innebär ett tillstyrkande av fortsatt prospekteringsverksamhet enligt nu gällande regler. Utskottsmajoriteten anser att det från såväl energipolitiska som industripolitiska utgångspunkter är motiverat med ett fortsatt svenskt engagemang i prospektering efter olja och naturgas. Givetvis måste aktiviteterna bedrivas till rimliga kostnader för staten. Den statligt stödda verksamheten bör så snart som möjligt bli finansiellt självbärande. Det kan tilläggas att det statliga stödet till prospektering endast ges till verksamheter som bedrivs i Nordsjön eller angränsande havsområden. Herr talman! Under hänvisning till vad jag sagt vill jag yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 36 på alla punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Alla som har lyssnat på Åke Wictorsson kan notera att de frågor och funderingar jag tog upp i mitt anförande fortfarande står obesvarade. Näringsutskottet fick tillgång till det hemligstämplade materialet. I vanliga näringslivssammanhang presenteras detta enligt bestämda regler i öppna, offentliga emissionsprospekt. Så inte i det här fallet. I den första omgången handlingar, som skulle var fullständiga, fanns allting med förutom informationsmaterial som gällde relationerna mellan OK och OKP. Först i samband med ytterligare en omgång handlingar presenterades även detta material för näringsutskottet. Det intressanta är att det i den konsoliderade balansräkningen för OK finns en skuld på 240 milj.kr. som OKP tar med sig in i sin verksamhet. Vad är detta för ett belopp, Åke Wictorsson? Är det värdet på den marknadsandel som OKP får? Det är också värt att notera att SP:s aktiekapital nedskrivs från 275 milj.kr. till 150 milj.kr. innan man genomför fusionen. Vidare är det värt att notera vilka principer som används vid varulagervärderingen. I vanliga fall brukar man vid en varulagervärdering ta upp lagret till det lägsta av anskaffningseller återanskaffningsvärdena. Om man i företagen, som i det här fallet, har samma revisorer och tillämpar samma principer, kan värderingssättet i sig kanske inte spela någon roll.

Åke Wictorsson tar inte upp de frågor som gäller Neste, där svenskt näringsliv kommer att förlora möjligheten till export till Sovjetunionen på mellan 600 och 700 milj.kr. Det är, som jag sade tidigare, det pris som vi får betala för att den här fusionen skall gå ihop. Det här är inte något unikt — det finns även inom skogsindustrin. Svensk skogsindustri köper rundvirke från Finland. Sedan är man i Finland så uträknande att man i sin tur köper rundvirke från Sovjetunionen. Därigenom skapar man ytterligare utrymme för export. Det skulle också vara intressant, Åke Wictorsson, att få svar på en fråga om SP Exploration. Det var 1985 värt 480 miljoner. I dag är hälften värt en enda krona. Vad är det som har hänt under den tiden?

Herr talman! Jag har inte sagt, Åke Wictorsson, att det var ett nettotillskott på 600 000 m? råolja, men förut fanns inte dessa garantier. Fusionen innebär att vi ger en garanti om leverans årligen. Det är inte bra att vi binder upp oss på det här sättet och ger denna stora garanti, då marknaden minskar och vi vet att det råder en prispress, en prispress som kan förväntas bli ännu kraftigare. Låt oss ha ett helsvenskt företag och ge inte denna garanti — gör inte, som nu sker, dessa utfästelser om leveranser.
Herr talman! Detta är en affärsuppgörelse. När det gäller de parter som vii första hand diskuterar så garanterar Svenska Petroleum den balansräkning som ingår i uppgörelsen, och på samma sätt garanterar OK sin balansräkning. Det är ganska meningslöst att i det sammanhanget försöka exercera med olika delar av denna balansräkning, som Per-Richard Molén gör. Det leder inte till någon bättre insikt om själva affären. Man måste bedöma affären med utgångspunkt i de grundläggande värderingarna när det gäller utvecklingen av svensk oljemarknad och hur vi i Sveriges riksdag vill se på den utvecklingen. Vi upplever att denna uppgörelse innebär en klar förstärkning av de företag som i första hand finns etablerade på den svenska oljemarknaden och med svenska intressenter. Så långt vi har kunnat tränga in i uppgörelsen, och så långt utskottets ledamöter under diskussionerna i utskottet har kunnat tränga in i uppgörelsen, är vi beredda att tillstyrka affären. Jag vill än en gång understryka att utskottet har haft tillgång till allt material som begärts i detta sammanhang, även från de moderata ledamöternas sida.

Herr talman! Fortfarande står dessa frågor obesvarade: Vad har hänt med Svenska Petroleum Exploration A/S, som förra året var värderat till 480 milj.kr. och som i dag till hälften bara är värt en enda krona? Skulle det inte vara värdefullt, om Åke Wictorsson i den här debatten försökte lämna en redogörelse för hur han och socialdemokraterna upplever detta, att man skapar en affär som innebär att svenskt näringsliv kommer att förlora möjlighet till export till Sovjetunionen och som leder till att Finland gynnas? Är det inte värdefullt att få synpunkter på hur man från statens sida skall kunna få garantier för att OK-mackarna genom den här exklusiva leveransrätten inte kommer att gynnas? Sådana synpunkter vore väldigt värdefulla. Det går inte, Åke Wictorsson, att bara hänvisa till ett hemligt material. Jag utgår från att även Åke Wictorsson har tagit del av uppgifterna i detta sammanhang före den här debatten. Han borde alltså ha möjlighet att beröra dessa saker i den nu aktuella debatten.
Herr talman! Det är ganska självklart att man vid en affärsuppgörelse — jag tror nog att även Per-Richard Molén har deltagit i affärsuppgörelser — gör sådana värderingar som innebär att man tar hänsyn till det totala innehållet i uppgörelsen. Då kan man inte ta upp diskussioner och frågor som är ett eller två år gamla och med utgångspunkt däri kritisera uppgörelsen i dess helhet. Man måste väga fördelar och nackdelar mot varandra, och vi anser att man i detta sammanhang har gjort det på ett tillfredsställande sätt. Samma sak gäller exporten till resp. importen från Sovjet. Denna affär påverkar naturligtvis de relationerna. Men det sker ju en mängd affärer. Om man skulle försöka väga olika konsekvenser mot varandra på det sätt som Per-Richard Molén gör, skulle man bli praktiskt taget handlingsförlamad. Här har ändå de övergripande intressena tagit över. Vi vill slå vakt om ett oljeföretag som har en stark förankring på den svenska marknaden och som kan utgöra en motvikt till de multinationella företagen på området. Vi vill alltså ha ett företag som har bred förankring i det svenska samhället, och det är vad den här uppgörelsen innebär. Sedan får framtiden utvisa i vilka sammanhang de olika posterna i verkligheten kommer att utfalla. Det kan ingen av oss i dag säga.
Herr talman! Den här debatten visar hur sjuk hela den här affären är. Hela tiden försöker Åke Wictorsson undvika att besvara de frågor som här har ställts. Jag tycker att det är mycket egendomligt att frågan om det norska bolagets affärer inte på något sätt skall kunna belysas vid detta tillfälle.
Herr talman! Med utgångspunkt i det material som finns redovisat i propositionen och i betänkandet samt med hänvisning till denna debatt bestrider jag att det är någonting sjukt i denna affär. Det är min plädering när det gäller relationerna i detta sammanhang, och den får stöd av två borgerliga partier.
Herr talman! Även om två borgerliga partier tycker samma sak som socialdemokraterna, finns det inte några garantier för att den här affären inte kan vara osund. Av denna debatt kan jag bara dra den slutsatsen att svenska staten och den socialdemokratiska regeringen kommer att gynna OK och OK-förbundet i och med denna affär.
Herr talman! Det kan inte hjälpas, men jag tycker att Per-Richard Moléns uttalanden här sprider ett löjets skimmer över debatten. Alla de frågor som han har ställt här har mycket korrekt och fullständigt besvarats under beredningen av ärendet. Att vi har fått svar på frågorna utgör motivet för att centern har stött denna affär. Att försöka göra detta till en sjuk affär är ett ohederligt sätt att debattera. I denna fråga finns det inte någon möjlighet att i sak bevisa att någon part på något sätt har gynnats. Det rör sig om en frivillig uppgörelse på affärsmässiga villkor. Vi har kommit till den slutsatsen att det finns goda chanser att nå ett bra resultat. Vi kan inte garantera det, och det kan inte heller någon annan. Men låt oss inte bygga den här debatten på sådant som redan tidigare är väl uppklarat!
Herr talman! Det är inte ett ohederligt sätt att debattera, om man efter att ha gått igenom dels propositionen, dels det hemliga materialet är av den bestämda uppfattningen att denna affär inte är speciellt sund. Den försörjningstrygghet som bl.a. Ivar Franzén tog upp och som man tycker sig behålla har man egentligen avhänt sig, genom att varje enskild part i det nya bolaget — OK, SP och Neste — har vetorätt när det gäller dessa affärer. Detta innebär att Neste kan lägga in veto mot de intressen som tillgodoser vår egen svenska försörjningstrygghet.
Herr talman! Just denna situation tog jag upp i mitt anförande. Jag har försökt väga gemensamma intressen mot partsintressen och mot nationella intressen, och jag har kommit till den slutsatsen att det finns en mycket god chans att de skall kunna balanseras till ett gott resultat.